Fru talman! I dag — i 90-talets första stora regionalpolitiska debatt — vill jaginleda med att summera vissa resultat av socialdemokraternas 60 och 80 talspolitik. De kommuner som har drabbats hårdats av den socialdemokratiska politiken har förlorat — i det närmaste — halva sin befolkning. Ytterligare ett tiotal kommuner har förlorat en tredjedel av sin befolkning. Ca 100 av Sveriges kommuner har genom den förda politiken en ålderssammansättning som kräver en återinflyttning av unga människor om utvecklingen långsiktigt skall kunna rättas till. Dessa kommuner i norr, i Bergslagen, i sydöstra Sverige och i en del andra län — vad har de gemensamt? Jo, varken statsminister Ingvar Carlsson, industriminister Rune Molin eller Gyllenhammar ägnar några tankar åt dem! När man ser på den höga andelen äldre och den låga andelen yngre invånare i många kommuner måste man fråga sig om socialdemokraterna är medvetna om att livet inte är evigt? Om minister Molin och herr utskottsordförande Lars Ulander är medvetna om detta, varför fortsätter man då att föra en politik som bäddar för rena folkmängdsraset i ett stort antal kommuner under kommande årtionden? Fru talman! De obalanser som växt fram under 60 och 80-talet är i hög utsträckning följden av socialdemokratins kända koncentrationsintresse. Alla ekonomer och alla partiföreträdare har under de senaste åren talat om den överhettade och inflationsdrivande arbetsmarknaden. Alla, utom i princip Olof Johansson, målar emellertid med en grov och onyanserad pensel. Man vill inte se att ”utan-arbete”-talet, alltså siffran för arbetslöshetsunderstöd och AMS-åtgärder, t.ex. är 67 gånger högre i Pajala kommun än i Danderyd. När dessa ekonomer och partiföreträdare, ofta boende just i Danderyd och liknande kommuner, föreslår åtstramningsåtgärder, så drabbar åtgärderna Pajala, Torsås, Ydre, Dorotea och Strömsund med full kraft — medan oftast mer köpkraft släpps loss i de allra rikaste områdena. Folkpartiets uppgörelse med socialdemokraterna om skattereformens finansiering — efter att ha läst ett antal diskussionsinlägg från folkpartiet har jag förstått att folkpartiet bör nämnas före socialdemokraterna i den här frågan — är ett praktexempel på vad som händer när regionalt ”icke tänkande” personer med långvarigt s.k. 08-praktik drabbar de breda folklagen. Socialdemokraterna måste känna sorg och förtvivlan över att den tredje vägens 80-talspolitik inte bara kört av vägen, den har hamnat långt ute i både bytesbalansoch orättviseträsken. Huvudorsaken till socialdemokratins olyckliga regeringsutveckling är just den förda koncentrationspolitiken. Från centerpartiets sida har vi länge hoppats på att socialdemokratin äntligen skulle förstå att ett Sverige i balans där resurser, såväl mänskliga som naturresurser, nyttjas till fullo över hela landet är den viktigaste beståndsde len i en tillväxtekonomi där social rättvisa och god livsmiljö är begrepp som hålls högt. Tyvärr blir vi i 99 fall av 100 besvikna på socialdemokraterna. ”Stenhäckarna” i regeringen och i riksdagen för en politik som är ljusår ifrån vad 2,3 miljoner landsbygdsboende önskar sig, vad folket i Bergslagen, i sydöstra Sverige, i Norrland m.fl. regioner önskar sig. Centerpartiet fick hopp under remisstiden av den regionalpolitiska utredningen. I vissa viktiga frågor rådde faktiskt bred enighet i utredningen.

Trots att frågan utretts i flera år, trots att regionalpolitiska utredningen uppvisade bred enighet och trots att en stark remissopinion stödde förslaget, så valde den socialdemokratiska regeringen att gömma frågan i en ny utredning. Så gör en regering som saknar vilja att utveckla hela vårt land! Att riksdagen i dag inte beslutar att 1 öre/kWh skall gå tillbaka till vattenkraftskommunerna, så att säga, är helt och hållet den socialdemokratiska regeringens fel. I denna fråga skulle den socialdemokratiska minoritetsregeringen nämligen fått stöd av fyra av fem oppositionspartier. Jag finner det därför berättigat att fråga Rune Molin: Räknar Rune Molin med att lägga ett positivt förslag i denna fråga för beslut under denna valperiod, eller försöker Rune Molin i stället glömma att han som LO-man var ordförande för en LO-grupp som förespråkade just återbäring av vattenkraftsvinster? I den regionalpolitiska utredningen rådde också enighet om en breddsatsning på Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra Sverige. Detta har Lars Ulander och Monica Öhman som satt i utredningen totalt glömt i dag. I arbetsmarknadsutskottet har vi tyvärr en socialdemokrati som alltid följer den koncentrationsinriktade socialdemokratiska regeringen. Att de sitter i ett riksdagsutskott som har till uppgift att vårda de regionalpolitiska frågorna glömmer de närapå alltid. Det är då heller inte så konstigt att de på några månader helt och hållet glömt vad de varit med om i samband med den regionalpolitiska utredningen. Nu blev det inte så som den regionalpolitiska utredningen föreslog. Det blev små korrigeringar för Värmlands del, och jag gratulerar Sunnes kommunalråd som sitter på läktaren i dag till att det gick att göra sådana korrigeringar. Det borde faktiskt ha tagits bredare och rejälare grepp — men regeringen vek undan. Fru talman! Till den regionalpolitiska utredningen fogade centerpartiet en omfattande reservation. Den reservationen fick ett mycket omfattande remisstöd — också i flertalet socialdemokratiskt ledda kommuner och län. Regeringen har inte brytt sig om vad remissinstanserna sagt. Regeringen vill helt enkelt fortsätta sin 80-talspolitik och därigenom utarma större delen av vårt land. Att deras socialdemokratiska väljare på landsbygden i norr, i Bergslagen, och i sydöstra Sverige, i merparten av kommunerna har samma åsikt som centerpartiet om hurdan utvecklingen egentligen borde vara, hur politiken skulle utformas, det struntar regeringen i. ”Stenhäckarnas” politik skall fortsätta. É Rune Molin kom till regeringen som regionalpolitiskt ansvarig minister i slutet av propositionsarbetet. Jag vill därför fråga Rune Molin om han är medveten om att han skrivit under ett förslag som i långa stycken går stick i stäv med vad den regionalpolitiska utredningen sade och stick i stäv med en bred remissopinion. I och för sig kan Rune Molin personligen vara ursäktad, för han kom in på ett så sent stadium. Men regeringen som helhet är verkligen inte ursäktad. Det står en artikel i tidskriften Upp och Ner. Den bygger på en utredning, Staten i geografin, som lämnades till den regionalpolitiska utredningen. Där framställs t.ex. Västernorrland, Sigge Godin och andra, som ett bidragstagande län utan like. En s.k. ERU-forskare i Lund hävdar t.o.m. att det är fel att med regionalpolitiska medel försöka få till stånd nya jobb i Västernorrland. I stället skall man ge människorna där — utom dem som blir riksdagsmän — pengar utan att de behöver jobba. Tala om människosyn och förakt för en hel region! Jag hade faktiskt räknat med att vår regionalpolitiskt ansvarige minister med kraft skulle bemött den här typen av artiklar, eftersom jag hört att t.o.m. många ledamöter av riksdagen trott att det nog skall vara så som det står i artikeln. Men så skall det inte vara. Därför vill jag ta en bredare titt på statens medelsfördelning. De som bor i Västernorrland erhåller sammantaget drygt 11 miljarder från statsbudgeten, eller i genomsnitt drygt 42 000 kr. per person. Men till Stockholms län går närmare 69 miljarder kronor, eller 43 000 kr. per person. Det går alltså mer statliga pengar till Stockholms län än till Västernorrlands län räknat per person. Ändå slipper de som bor i Stockholms län pekas ut som bidragstagare. Ännu intressantare blir det när man analyserar olika anslagsgrupper. Av anslagen för kultur, utbildning och forskning delar staten ut 3 300 kr. per stockholmare, men endast 1 500 kr. per västernorrlänning, alltså inte ens hälften så mycket. Och, herr regionalpolitiskt ansvarige minister, forskning, utbildning och kultur är långsiktigt resursskapande anslag. Anslagsgruppen förvaltning, omsorg, företagsutveckling, arbetsmarknadsutveckling och infrastrukturdrift motsvarar hela 27 90 av statsutgifterna. Av dessa anslag erhåller Stockholm närmare 25 miljarder, eller 15 300 kr. per invånare. Till västernorrlänningar tilldelar staten 12 400 kr. per invånare, eller ca 25 Zo mindre. Denna anslagsgrupp är också i hög grad på sikt framtidsskapande och resursskapande. Anslaget till regionalpolitik motsvarar 0,75 96 av statsbudgeten, tre fjärdedels procent av statsutgifterna. Av detta anslag fick Stockholms län 4 milj.kr., medan Västernorrland tilldelades 139 milj.kr. Men, fru talman, de regionalpolitiska medlen utgör närapå felräkningspengar i statsbudgetsammanhang. Av anslagen i gruppen försvar, bostäder och energi går det återigen nästan tio procentenheter mer till varje stockholmare än till en västernorrlänning. Sammanfattningsvis kan man när det gäller regionalpolitiska anslag och pengar som går till arbetslöshet säga att det går större belopp till en västernorrlänning än till en stockholmare. Men beträffande alla tunga framtidsinriktade anslag och de stora anslagsbeloppen kommer västernorrlänningen klart till korta mot t.ex. stockholmaren. Centerpartiets politik skulle på kort tid minska beloppen som går till arbetslöshet och regionalpolitik, till glädje för hela folkhushållet och för enskilda. Detta skulle ske genom att vi i centerpartiet kraftfullt skulle satsa på att bygga ut infrastrukturen, dvs. högre utbildning — forskning vid små högskolor — vägar och t.ex. ett nordiskt snabbtågbanenät som skulle binda ihop de nordiska arbetsmarknaderna. Vi skulle alltså satsa framtidsinriktade pengar inte bara i Stockholm utan också i Norrland, i sydöstra Sverige, i Bergslagen, i alla läns små och medelstora högskolor. Det skulle få hela Sverige att blomstra och innebära en klart bättre tillväxt för hela vårt land. Tyvärr kan jag konstatera, när jag har läst denna proposition, att socialdemokraterna i stället vill föröda stora delar av vårt land.

Storstadsutredaren har till yttermera visso lyfts fram som en hyperrådgivare åt självaste statsministern. I skenet av storstadsutredningen förstår man också att de båda Norrlandsinslagen i socialdemokraternas 80-talsregeringar — kommunikationsministrarna Curt Boström och Georg Andersson — lämnat länsvägnätet helt åt sitt öde genom att mycket kraftigt urholka anslagen till det långa vägnätet. I stället har dessa båda norrlänningar kraftfullt arbetat för att få till stånd Öresundsbron, som är en stor felsatsning i skenet av det nya Europa, från miljöoch regionalpolitiska utgångspunkter. Jag vill avsluta det här avsnittet med att återigen fråga Rune Molin om han är beredd att inom regeringens arbete föra en rättvisare fördelning av de statliga resurser som skapar den infrastruktur som leder till tillväxt och utveckling. Det är en utomordentligt viktig fråga. Fru talman! Jag har här kortfattat analyserat resursflödet till ett par län. Den som är intresserad kan titta på alla län. Den här utredningen är uppdelad per kommun. Och om man gör analyser per kommun blir det mer och mer uppenbart att det är regeringen och riksdagsmajoriteten som utgör den starka motorn i koncentrationsutvecklingen. Fru talman! Regeringen gör allt för att framställa så stora områden som möjligt som bidragstagare. Den gör speciella paket där t.ex. små vägstumpar räknas in i det regionalpolitiska kontot. Samtidigt drar regeringen ner anslagen i den ordinarie statsbudgeten för de mest utsatta bygderna i vårt land. Regeringen kan då rättfärdiga sin koncentrationspolitik genom att peka på att de regionalpolitiska anslagen trots allt ökar litet grand, inte i takt med inflationen, men de ökar genom att regeringen lägger saker och ting som borde finnas i den ordinarie budgeten i de regionalpolitiska anslagen. Regeringen talar och agerar alltså väldigt mycket om 0,75 96 av statsbudgeten, men den agerar mycket litet när det gäller 99,25 96 av statsbudgeten. Förstår Rune Molin hur fel och hur förödmjukande han och hans socialdemokratiska regering är när de behandlar stora delar av landet på detta sätt? Det är därför som centerpartiet ställer frågan på sin spets. Ordet stödområde måste utmönstras. Det rätta namnet är resursområde. Centerns regionalpolitik utgår från tre resursområden, A, B och C. Dagens stödområden — framtidens resursområden -— tillför redan i dag stora resurser till det samlade folkhushållet. Jag skall nämna några exempel. Från dessa områden skickas varje år miljarder i vattenkraftsvinster till folkhushållet. Från dessa områden kommer miljarder i exportinkomster från skogsprodukter och från gruvhantering. Från dessa områden har under 60 och 80-talen tusentals och åter tusentals välutbildade ungdomar sänts i väg till livskraftigare regioner för sitt yrkesverksamma liv. Man kan nämna exempel efter exempel. Jag har tidigare i mitt anförande visat hur staten fördelar pengar till Västernorrlands län resp. till Stockholms län. Och jag har nu pekat på vad dessa områden i övrigt betyder för folkhushållet och bytesbalansen. Jag vill också peka på att dessa dagens s.k. stödområden kommer att bli resursområden än mer i skenet av ett alltmer förorenat Europa. Fru talman! Med centerpartiets politik — innebärande bättre infrastruktur och en bredare arbetsmarknad — kommer de områden som majoriteten kallar stödområden att bli en ännu större resurs för oss alla än vad de redan i dag är. Jag vädjar därför till Ingvar Carlsson, Carl Bildt och Bengt Westerberg: För en resursutvecklande politik, för en politik för hela vårt land och utmönstra ordet stödområde ur det politiska språket. Erkänn att de områden som ni i dag kallar stödområden är verkliga resursområden. Fördela statens budget, oavsett vilken storlek man inom olika partier vill ha på den, rättvist och framför allt då de tillväxtgivande anslagen. Centern har envetet och mest av alla arbetat för arbetslinjen i denna kammare. Centern arbetar också för att befria vårt lands medborgare från bidrag och understödsberoendet. Men, fru talman, då krävs att regering och riksdag inte ständigt på den ordinarie budgeten direkt missgynnar utsatta delar av vårt land. Jag skall kort beröra vad som står om EG i Molins proposition. Industriminister Rune Molin säger sig i sin första stora proposition ha EG-anpassat sig i förväg. Jag vill ställa några frågor. Är Rune Molin medveten om att EG länderna har mycket olika syn på hur regionalpolitik skall föras? Det finns många länder inom EG som delar centerns syn på regionalpolitik. Är Rune Molin medveten om att ifall Norge, Österrike, Finland, Sverige — alltså Norden och övriga EFTA-länder — blir medlemmar i EG, så kanske önskar ett flertal EG-länder föra sådan regionalpolitik som centerpartiet förespråkar? Personligen anser jag att Molins och regeringens EG-ursäkter i denna proposition mera är att betrakta som en sorts hjälp till legitimering av regeringens allmänna vilja att fortsätta att föra en antipolitik till ”hela landet skall leva”-politik. Enligt centerpartiets mening skulle regeringen i stället ha tagit chansen till en mycket kraftfull regionalpolitik. Det hade varit en styrka i de framtida EG-diskussionerna, oavsett anslutningsgrad och oavsett om ett framtida EG får en majoritet eller en minoritet av länder som delar centerpartiets syn på vikten av ett decentraliserat samhälle. Men, herr industriminister, ”stenhäckarna” kör sin linje! Några ord om 80-talets jordbrukspolitik. I två valrörelser har socialdemokraterna fört en debatt om att de vill ha små gulliga jordbruk, där det knappast varken skulle behöva gödslas eller besprutas. Det senaste åren har man med all kraft arbetat tvärtom. Inriktningen har varit att bara de största, mest välbelägna och mest sprutande och gödslande skall överleva. Förslagen har dock under våren gått åt bättre håll. Jag måste ändå säga att jag är mycket oroad för vad som skall hända med skogsbygdernas jordbruk. Det gäller Norrland, sydöstra Sverige, delar av Dalsland m.m. Det kommer inte att bli världens bästa jordar på våra slätter som dras ur, utan det finns stor risk att de regionalpolitiskt mest känsliga områdena får stryka på foten. Dessutom är det så att i dessa bygder lever 10-20 90 av skogsbruksoch jordbruksnäringarna. Det här är mycket allvarligt. Egentligen behöver utvecklingen efter riksdagens beslut följas dag för dag så att inte detta otäcka sker. För i ord säger sig ingen vilja ha det så. Efter många år i denna kammare har jag lärt mig att ord ingenting betyder. Det är konkreta beslut som gäller. Vackra ord leder ingenstans. Jag skulle vilja ta upp ett annat förslag som gäller återinflyttning av ungdomar i många kommuner. Många kommuner har i dag 30—35-procentiga pensionärsandelar och väldigt få unga människor. Det gäller att bredda arbetsmarknaden och rekrytera till den arbetsmarknad som finns och den arbetsmarknad som man vill bredda. Då är det viktigt att få unga människor att återinflytta. Centern föreslår därför att unga människor som i första hand flyttar till Norrlands inland skall kunna få sina studiemedel avskrivna så länge de har sitt yrkesverksamma liv där. Detta kostar inte så mycket pengar; men det skulle vara ett utomordentligt verksamt medel. Det behövs om vi menar allvar med vårt tal att utveckla hela vårt land. Fru talman!

Kersti Johansson och Kjell Ericsson kommer senare i dag att gå in mer i detalj på våra förslag. De tunga bitarna i vårt utvecklingsoch tillväxtprogram består av: Vi vill satsa mycket kraftfullt på att bredda de små högskolorna. Vi vill att de tillförs fasta forskningsresurser. Vi vill binda ihop den nordiska arbetsmarknaden med ett snabbtågbanenät. Det tror vi är ett viktigt och stort framtidsinriktat projekt. Vi föreslår ett tioårigt program för förstärkning och beläggning av vårt misskötta grusvägnät. Vi föreslår en återbäring av vattenkraftsvinsterna, vilket jag redan varit inne på. Vi föreslår en kommunal skatteutjämning som helt raderar ut dagens skillnader på närmare 7 kr. per hundralapp. Vi vill bredda utvecklingsfondernas målgrupp till att omfatta alla företag och vill att de kraftfullt skall arbeta med nyföretagandet. Därför vill vi, Rune Molin, riva upp fredagens beslut att i ett sådant skede beröva dem nästan halva kapitalet, eller 1,6 miljarder. Vi föreslår ett nytt anslag för landsbygdsutveckling på 750 miljoner för att svara upp mot landsbygdsriksdagarnas krav och bygdekommittéernas önskemål. Vi anser att utveckling av ny teknik på alla sätt måste främjas, för det är den som kommer att skapa ett miljöoch resurssamhälle framöver. Vi vill skattebefria biobränslena. Det var vi 1987 helt eniga om. Av både regionala och miljöskäl tyckte alla så, men icke när man kom till regeringen. Det är att beklaga. Som framgått av vad jag här påvisat har 1980-talet varit ett dystert decennium för Sverige. Koncentrationen har fortsatt, och den i och för sig vackra devisen ”hela Sverige skall leva” har kommit att låta mer och mer ihålig. De vackra orden har ekat ödsligt i ett land där det blivit allt längre mellan människorna och där hoppet om en bättre framtid sätts på ständigt nya prov. Det kunde mot den bakgrunden ligga nära till hands att se allt i mörker. Det gör jag dock icke. Det bor fortfarande två och en halv miljoner människor på landsbygden och i dess småorter. Det finns åtskilligt av explosiv kraft hos dessa människor, trots alla slag i veka livet. Det finns också en växande opinion i storstäderna, där man tycker att det är trångt och att det är nog som det är. Tillsammans kommer företrädare för denna opinion att ställa politikerna mot väggen och kräva en annan ordning. Den som inte inser detta lär förr eller senare upptäcka att vinden kommer från ett nytt håll. Det är inte bara stämningar och en personlig läggning för optimism som får mig att trots allt se ljust på framtiden för svensk landsbygd och på våra många små kommuner. Den nya teknologin är i sig decentralistisk, och det är människan i grunden också. Detta tillsammans kommer att leda till en ny syn på arbete och bosättning. När det går att utföra arbetsuppgifter som kräver stor kompetens utan att människor sitter mitt i smeten, med trängsel och dålig arbetsmiljö, kommer arbetslivets struktur att ändra form. Människorna är i grund och botten miljövänliga. Det är bara när mindre tillfredsställande omständigheter tvingar dem att ge avkall på sina innersta ambitioner som detta kan undertryckas. Vi kommer att få se helt nya former i arbetslivet och i en förlängning även nya former för liv och bosättning. Det finns redan klart skönjbara tendenser i den vägen. Det vi har sett är bara början — tro mig när jag säger detta! Men här i huset är det fortfarande ”stenhäckarna” som styr och regerar. Här har inget nytänkande trängt fram. Men det finns här och var små darrningar av osäkerhet inför vad som kan vara på gång. Då över 40 000 människor tågade på Stockholms gator för att uttrycka sina protester mot landsbygdens utarmning fick de öppet stöd av många stockholmare längs mar schvägen. Detta har somliga upptäckt, och man har även anpassat sin vokabulär därefter. Det räcker dock inte med att prata välvilligt när man möter demonstranter i Humlegården. Det är ju med fingrarna på röstknapparna här i huset som man handgripligen påverkar framtiden. Tänk om läktarna i detta hus kunde rymma de 40 000 människor som samlades i Humlegården och dessutom alla de stockholmare som instämde med demonstranterna! Tänk om alla de miljoner människor som direkt berörs av våra beslut med egna ögon och öron kunde följa vad vi här håller på med i dag! Hur skulle det månne påverka debattinläggen och framför allt besluten? Det finns tillfällen då mina tankar löper i sådana banor. Det finns ju en skillnad mellan den välvilliga retorik som odlas utanför det här huset och de beslut som man därefter medverkar till. Glöm därför aldrig de 40 000 demonstranterna och de miljontals andra människor som finns där ute! De kommer att kräva sin rätt, och de kommer att se till att framtiden formas efter mönster som passar deras syn på liv, arbete och bosättning. Det är vetskapen om detta som gör att jag, trots regeringens och riksdagsmajoritetens inställning, är optimist. Till betänkandet har 124 sidor reservationstext fogats. Där redovisas bl.a. centerns alternativ — som, om det i dag stöddes av en majoritet, skulle leda till en positivare utveckling i hela vårt land. Med detta inlägg ställer vi i centerpartiet oss bakom det 80-tal reservationer som vi har avlämnat i utskottet. Vi yrkar bifall och kommer att begära votering på reservationerna 3, 8 och 47.

Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 13 har, som Charlotte Branting sade, två års motioner behandlats. Jag vill passa på att berömma utskottskansliet för dess utomordentligt goda arbete. Man har verkligen bemödat sig för att möjliggöra att den här debatten förs så tidigt som möjligt. Samhällsutvecklingen i de kapitalistiska länderna präglas alltmer av världskapitalismens ändrade villkor. Kapitalets transnationalisering skapar maktcentra som är oberoende av nationsgränser, och den ekonomiska politiken handlar alltmer om privata jätteimperiers behov av nya marknader och en större profit. Denna utveckling gäller även Sverige. Under den tid som den starkt exportinriktade tredje vägens politik förts har såväl storfinansens resurser som samhällets infrastrukturella satsningar i hög grad inriktats på ett främjande av EG-anpassningen. Koncentration av kapital och produktion pågår i stor skala. Transnationella företag utan nationell hemvist etablerar sig där det är mest lönsamt med förbrukning av råvaror och utsugning av människor. Teorin om imperialismen som kapitalets högsta stadium börjar få ett högst konkret innehåll även i Sverige. Här har det under en följd av år pågått en koncentration av resurser när det gäller företag, statsapparat, kultur, undervisning, trafiksystem etc. främst till storstadsregionerna. Denna koncentration har inneburit en över hettning i ekonomin, spekulation i mark och bostäder samt köer inom vården och omsorgen. Den ständigt ökade biltrafiken har skapat en dålig stadsmiljö och en farlig livsmiljö. Allt fler människor tvingas leva i överetablerade storstadsregioner, där den sociala servicen befinner sig i kris. Det är brist på allting, utom på arbetstillfällen. Men samtidigt har fortfarande stora delar av Sverige rakt motsatta problem, även om det har tillkommit vissa positiva inslag under de senaste åren. Vissa s.k. framtidsforskare och debattörer hävdar att denna utveckling kommer att fortsätta, och det verkar ibland som om man anser att växande regionala obalanser är en naturnödvändighet. Det hävdas att Sverige går mot en utveckling, där ett fåtal s.k. K-regioner — där K står för kunskap, kreativitet och kultur — i storstäder och högskoleregioner kommer att växa, medan övriga Sverige riskerar att hamna i en ekonomisk, social och kulturell gråzon. I regeringens regionalpolitiska proposition tas en del av dessa problem upp. Man pekar också på de utvecklingsmöjligheter som finns. Vi håller med om att regionalpolitiken skall aktiveras liksom att utslagningen från arbetslivet måste minskas. Vi stödjer även en utbyggnad av infrastrukturen och en ansvarsfull hushållning med naturresurerna. Men var finns de konkreta förslagen? Det räcker inte med ord och välformulerade löften! De regionala problemen ökar i hela landet. Detta är dock fortfarande särskilt märkbart i Norrlands inland, i Bergslagen och i sydöstra Sverige. Ett av de allvarligaste problemen är att det är kvinnor och ungdomar som flyttar först. Den hittills förda regionalpolitiken har inte skapat sådana förutsättningar att kvinnor kan stanna kvar i sin hembygd. Regionalpolitiken har hittills visat sig vara otillräcklig, och alla tillgängliga fakta talar för att Norrlands inland, Bergslagen och sydöstra Sverige kommer att utsättas för en nedläggningsoch utflyttningsvåg även i fortsättningen om ingenting görs för att motverka densamma. Och inte blir det bättre i och med att man nu inskränker stödområdesindelningen. Det krävs insatser nu om statens åtgärder för att bygga upp nya strukturer i utsatta regioner skall ha någon betydelse. Annars kommer nya generationer ungdomar och yrkesarbetare att lämna de aktuella regionerna. Dessutom försvåras ”restaureringsarbetet”. Statsmakten måste här utnyttjas för en positiv utveckling. Det behövs alltså både akuta insatser och mer långsiktiga sådana. Regional eftersatthet innebär en samhällelig förlust i form av outnyttjad ekonomisk och mänsklig kapacitet. Arbetet med att förändra regionala problemsituationer kräver därför tid. Det är inte bara fråga om kvantitativa resurser utan också om en kvalitativ breddning och höjning över hela det samhälleliga fältet. Detta nödvändiggör nationella långsiktiga program för styrning och omfördelning av resurserna. Man måste sätta upp ett framtidsmål när det gäller att uppnå en regional likställdhet och likvärdighet. Regionalpolitiken har under många år definierats som tillförseln av särskilt destinerade resurser, så att säga vid sidan av de allmänna tendenserna och resursfördelningen. Med den utgångspunkten blir regionalpolitiken ett slags kompensation för de negativa följderna av utvecklingen för vissa delar av landet. Här måste en förändring ske. Det regionalpolitiska målet — likställdhet och likvärdighet — måste vara riktgivande inom alla samhällssektorer. Det innebär ett avvikande från den kortsiktiga marknadsoch anpassningsprincipen inom de statliga verken och andra offentliga verksamheter. Investeringar och drift inom järnvägs-, vägoch telesektorerna kan inte längre passivt följa ett framskrivet mönster, där förutsättningen är en fortlöpande koncentration till södra Sverige och till redan överhettade områden. Den långsiktiga inriktningen måste i stället vara att bygga ut infrastrukturen i de eftersatta regionerna med utgångspunkt i deras framtida likvärdighet i jämförelse med andra delar av landet. Det innebär en förskjutning i förhållande till nuvarande investeringsmönster. Men det betyder också ett övergivande av det sektorstänkade och den fragmentisering som i dag präglar den offentliga sektorn. Om varje särskild del av infrastrukturen och de offentliga investeringarna skall motivera sin existens med en intern, s.k. affärsmässig, lönsamhet blir hela investeringsstrukturen sned. Nytta och lönsamhet för denna typ av investeringar avgörs främst av deras externa effekter, dvs. deras förmåga att ge bidrag till helhetsutvecklingen. Detta bör vara en grundläggande utgångspunkt och återspeglas i en samordnad strävan att skapa en infrastruktur på jämställd nivå i alla regioner. Det statliga företagen måste få en större plats i regionalpolitiken. En översikt av de största privatföretagens lokalisering i landet visar tydligt hur centrerade privatföretagen är till landets södra delar. Detta är ingen ny företeelse, men accentueras alltmer genom förväntningar om förbindelser med EG och genom internationalisering av investeringarna. En allt större transnationalisering medför större regional obalans. Den ekonomiska tillväxt som har skett och som har haft sin tyngdpunkt i redan heta områden i vårt land har naturligtvis också märkts i mer utsatta regioner. Denna tillväxt kan dock inte lösa den regionala obalansen på sikt, lika litet som näringslivets ökade intresse för utlandsinvesteringar innebär någon som helst lösning i vad det gäller den bristande investeringsviljan inom landet. Den s.k. paketpolitiken, där olika paket med investeringar och stöd presenteras av regeringen, är otillräcklig för att nå verklig balans, eftersom den i kapitalismen inneboende strävan till koncentration av makt och produktion fortgår. På samma sätt som utlandsinvesteringarna måste prövas utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter måste också investeringsstyrning komma till stånd inom regionalpolitiken. I detta sammanhang skall de statliga och samhällsägda företagen samt löntagarfonderna ingå som verktyg för en ny regionalpolitik. Omedelbara insatser som kan göras redan nu — och som skulle få stor regionalpolitisk betydelse — är åtgärder som också har en energioch resursbevarande inriktning. Exempel på sådana satsningar är program för utveckling av förnybara energislag. Men då går det inte, som regeringen föreslår, att momsbelägga inhemska energislag. En ökad förädling av landets råvaror, exempelvis inom sågverksindustrin som är spridd över hela landet, är också av största betydelse. Sverige är ett land med stora regionala skillnader. De internationella och infrastrukturella skillnaderna kan inte utjämnas eller minskas bara genom en koncentration av regionalpolitiken till företagsstimulanser eller glesbygdshjälp. Vi anser att det nu är dags att på allvar ta itu med de regionalpolitiska frågorna. För att lyckas med det krävs bl.a. följande: omfattande satsningar på infrastrukturen, dvs. kommunikationer, transporter, tele, post, skola, vård, omsorg, styrning av investeringarna, decentraliserade samhällsfinansierade högskolor, forskning och utveckling, satsningar på arbete för kvinnor och ungdomar samt satsningar på kultur och vuxenutbildning. Allt detta bör ske enligt principen: Flytta kapital, kunskap, information och arbetsplatser i stället för människor. Även Statsföretag skulle — genom ett ökat ansvarstagande för samhällsekonomin — kunna få betydelse för utsatta regioner. Samhällsföretag, löntagarfonder osv. bör ges möjligheter att på ett mera långsiktigt och samhällsekonomiskt riktigt sätt medverka i den regionalpolitiska utvecklingen. Vi yrkar, liksom tidigare, avslag när det gäller nedsättningen av socialutgifterna med 350 milj.kr. Som vi också tidigare anfört finns det både principiella och praktiska skäl som talar mot denna reform av speciella privilegier för företag. Skatteoch socialavgiftssystemet bör vara likformigt i hela landet. De beviljade förmånerna är inte förenade med någon rimlig insyn och möjlighet till uppföljning från statens sida gentemot företagen, som fallet är beträffande t.ex. lokaliseringsbidrag. Effekterna av dessa undantagsförmåner är också erfarenhetsmässigt ytterst diskutabla. Det finns vida bättre och pålitligare sätt att kanalisera pengar till regional utveckling. Den här aktuella summan skulle med säkerhet göra mer nytta, om den gavs som annat stöd eller — vilket mycket kan tala för — som anslag till infrastrukturell utveckling, för man kan konstatera att den förda regionalpolitiken inte har bromsat den regionala obalansen. Ser man till län och kommuner som har haft problem under 1980-talet, finner man att de fortfarande har problem med undersysselsatta och en ålderspyramid med allt äldre, som på sikt kommer att kräva både vård och omsorg, och det med all rätt. För att klara det här måste man få hjälp, om man inte skall slå sönder kommunernas möjligheter till överlevnad. Något av det viktigaste för dessa kommuner är att få sådan hjälp att de kan bromsa utflyttningen av ungdom och skapa nya arbeten, så att möjligheter ges till återinflyttning. I propositionen skrivs att den strukturella förändring som präglade främst senare delen 1970-talet fortsatte under 1980-talet, främst inom gruvoch stålindustrin samt i begränsad omfattning inom kvarvarande delar av varvsindustrin. Man tillägger: Detta ledde i berörda regioner till betydande negativa sysselsättningseffekter, som dock bl.a. kunde hävas genom olika arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder. Men man har inte kunnat häva den negativa utvecklingen, trots arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder, för den allmänna politik som regeringen har fört har inneburit en eftergiftspolitik gentemot storkapi talets strukturplaner. Alternativa perspektiv för industrin har saknats. Löntagarkonsulter har kämpat utan stöd. Omstruktureringen av stålindustrin innebar stora gåvor och eftergifter till ägarna utan krav på motprestationer. Regeringen talar ofta om ”ägarnas ansvar” utan att sätta press på ägarna. Följaktligen har regionalpolitiken under lång tid varit verkningslös. Någon övergripande strategi för utvecklingen har inte funnits. Man har hoppats på den allmänna tillväxten. Statliga etableringar lyser fortfarande med sin frånvaro. Sammanfattningsvis kan sägas att passiviteten på statlig nivå har varit påfallande. Det mera positiva är kommunernas egna försök till samarbete och utveckling, men även där har egenintresset kunnat skönjas, vilket naturligtvis försvårar gemensamt och enhetligt uppträdande. När nu den ekonomiska tvångströjan dras på kommuner och landsting kommer samhällsservicen att svikta. Trots en oerhörd vinstutveckling inom landets näringsliv har medel saknats för en rejäl utbyggnad av barnomsorg, kollektivtrafik och annan samhällsservice som kan främja utvecklingen. Den offentliga sektorns relativa stagnation innebär också att arbetsmarknaden för många kvinnor sviktar. Man kan tala varmt för förändring av kvinnooch mansdominerade yrken, men hittills är det ett faktum att kvinnorna finns i den offentliga sektorn. En pressad offentlig sektor inverkar också på rekryteringsmöjligheterna för manlig personal, eftersom normalhushållet behöver två inkomster för att överleva. Men det krävs av de redovisade skälen mer än enbart tilltro till självuppfyllande förväntningar. Framtida strukturkriser måste mötas i förtid med åtgärder. Ägarnas oinskränkta rätt att placera sina investeringar utomlands eller i ”heta” områden måste inskränkas. Samhällsekonomiska, ekologiska och humanitära skäl talar mot fortsatt koncentration av produktion och ägande. Spekulationsekonomin och ägarklippen måste bromsas. Den inhemska produktionen och den inhemska marknaden måste få större tyngd i den ekonomiska politiken. EG-fixeringen måste brytas. Infrastruktur och allsidig utbildning, fri från företagsstyrning, måste främjas. Då kan optimisterna släppas lösa, och då kan personlighet och optimism blomma i en objektivt sett bättre omgivning. Jag har en fråga som gäller den fortsatta EG-anpassningen. Man har i dag talat om goda kommunikationer, framför allt vad beträffar vägarna. Kanske jag skall ställa min fråga direkt till Rune Molin: Vad kommer den EG-anpassning som nu sker av tunga lastbilstransporter — fordonskombinationerna höjs fr.o.m. i år till 56 ton och från 1995 till 60 ton — att kosta i ombyggnad av broar och vägar för att öka bärigheten? Vilka konsekvenser får det för den framtida regionalpolitiken om man skall gå vidare med de nu utlovade satsningarna? Kommer det att innebära neddragning av andra infrastrukturella satsningar på vägarna? Tusentals befintliga broar kommer inte att klara av den ökade fordonsvikten. Därför måste koncentration av kapital ske, så att broar kan byggas om. Av den anledningen kommer den övriga delen av vägnätet att bli eftersatt. I Norrlands inland har man fått besked om att tunga skogstransporter kan genomföras under vinterhalvåret, när det finns tjäle i marken. Vad kommer att ske om vi skulle få vintrar utan tjäle i marken? En ökad satsning på järnvägen, där man är mer eller mindre oberoende av vikten, skulle vara ett bättre alternativ. Fru talman! Med dessa synpunkter står v bakom de motioner som finns i detta betänkande. Men jag yrkar bifall endast till reservationerna 4, 47, 67, 162 och 171.

Fru talman! Länge leve stödområdena! Stödområdena skall fortleva, men i en helt ny roll, som stöd till det övriga svenska samhället i en tid när ekologiska, sociala och kulturella strukturer är i upplösning. Den slutsatsen kan man dra efter att ha läst Upp och Ner — vilket passande namn i detta sammanhang. I ett nummer av denna flygets tidning finns en ytterst läsvärd artikel, ett sammandrag och slutsatser av en statlig utredning från ERU, expertgruppen för regional utveckling. Börje Hörnlund har redan anknutit till den. Han ser mycket negativt på den utredningen. I stället skall vi väl försöka se på vad den kan erbjuda. I utredningen konstateras att de medel som satsas på att hålla liv i glesbygden betydligt överstiger kostnaden för samhällslön till samtliga personer mellan 20 och 65 år, bosatta inom nuvarande stödområden. Jag skall inte komma med en överväldigande mängd siffror ur denna utredning, men några behövs för dem som eventuellt inte läst artikeln. ”16 procent av stödformernas pengar går till tillfälligt arbetslösa men satta under statens paraply; de som har beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. För de 4302 personer i Norrbotten som sysselsatts på så sätt satsas 1,3 miljarder — eller 302 180 kr. per person! 556 miljoner satsas på Västerbottens 2123 tillfälligt arbetslösa, alltså 261 894 kr. per tillfälligt arbetslös. 1638 personer i Västernorrland sysselsätts av staten till en kostnad av 350 miljoner; således 213675 kr. per person. I Jämtland spenderas 389 miljoner på 810 personer; vilket betyder 480246 kr. per person och år. Merparten av de 120 årliga miljarderna går till att administrera stödet. ERU bildades inom industridepartementet 1985 och gruppen publicerade de första uppseendeväckande rönen 1988. Deras undersökningar är de första i sitt slag i västvärlden. I dag arbetar gruppen med att sammanställa alla transfereringar i det svenska samhället — inom stat, kommun och landsting. De kommer då att få fram exempelvis försäkringssystemets kostnader och alla kommunala bidrag och satsningar. Märkligt nog har det varit tyst kring deras arbete.” Så långt citatet ur Upp och Ner-artikeln. Ja, varför reagerar man inte och diskuterar, låter sig påverkas och låter stödformerna ändra karaktär? Jag har själv påverkats av de talande siffrorna så mycket att det har varit ytterst svårt att ta ställning till alla motionsoch reservationsförslag, som ju går i gamla hjulspår, också våra egna med några undantag. Vi tar i samtliga politiska partier små steg i olika riktningar, vi lagar och lappar för att minska de mest synliga missförhållandena, men det känns ganska hopplöst. Vi ser hur glesbygden blir allt glesare trots allt stöd och alla glada tillrop. Hur skall vi kunna ge plats åt all den utvecklingsstyrka, självtillit och självbevarelsedrift, som har präglat stora delar av vår historia? Hur kan vi bereda plats för det egna ansvaret, som många talar om, men få visar i handling, för omhändertagande och vård av människor, kultur och miljö? Jag har hört ramaskrin från regeringspartiets politiker och i dag också från centern, följda av tystnad när ERUs undersökning kommer på tal. Samhällslön vore ju förnedrande, man skulle känna sig arbetslös, som en samhällsparasit år efter år. Varför känner vi oss inte lika parasitära av dagens underhåll? För att det är mera dolt? Är det det lutherskt tunga arvet med kravet på att vi skall arbeta i vårt anletes svett för att vara något värda som gör sig påmint? Den som inte arbetar, han skall inte heller äta. Och arbeta, det betyder att arbeta för lön i reda pengar, eller i varje fall insatta på ett konto. Där spårar vi också föraktet för hemarbetande kvinnor samt för barn, gamla och inte fullt arbetsföra. De tjänar inte pengar. De tjänar inte ihop några ATP poäng. Låt oss i framtidsfantasin se på människorna inom stödområdena, där man nu får sin samhällslön, som ligger på gränsen till miniinkomst. Ligger de på sofflocket helt slött? Få människor skulle reagera så; i alla fall har vi gröna större tilltro till människans verksamhetslust. Vi ser hur de, befriade från delar av försörjningsplikt arbetar dels med att förbättra den egna ekonomiska situationen, dels med att göra allt det som vi inte hinner med i dag, men som vi längtar efter att få göra och som det goda livet och framtiden kräver att vi gör. Vi kan ägna oss mer åt familjen, åt hantverk och konstnärligt skapande, åt naturoch miljövård, åt uppfinnarverksamhet, civilförsvar, etc. Och vi skulle slippa mycket av byråkrati och understödstagaranda. Vi politiker får naturligtvis jobb med att skapa en ny slags rättvisa, mellan en persons samhällslön och övrig inkomst, och med att lägga fast stödområdenas eventuellt nya gränser. Kanske bör samhällslönens mottagare uträtta viss tids arbete, valt inom ett brett register av uppgifter för att det skall kännas meningsfullt och passande för var och en. Men den uppgiften tror jag inte är svårare än dagens fördelningsproblem. Här kan vi aldrig nå full rättvisa, och det kostar otroligt mycket, alldeles för mycket, till föga nytta utom för administratörerna. Det ser vi nu, när vi får siffrorna så här naket klara. Idén om samhällstjänst har vi gröna grunnat på men låtit vila för att mogna. Jo, ett slags samhällstjänst har vi upprepade gånger föreslagit: En ny form av värnplikt för både pojkar och flickor, med ett brett utbud av arbeten såsom nämnts nyss. Det skulle göra oss mindre sårbara, mer beredda att klara oss i svåra situationer. Och visst finns det mer i våra framtidsidéer som passar in i det nya mönstret, som skrämmer så många just för att det är nytt. Den skattefria zonen, ökad decentralisering, mer informell ekonomi, högre grad av självförsörjning, varor av hög kvalitet, minskat beroende av biocider, handelsgödsel och andra oljeproduker. Exemplen kunde mångldigas. Det ger ny tillförsikt när en offentlig utredning stöder vårt arbete för en annan politik. I Regionalpolitik för 90-talet är det lätt att hitta reservationer av miljöpartiet som passar in i ERUs nya värld. Den radikalare miljöpolitik som vi efterlyser skulle få en skjuts framåt. Likaså skulle många av storstädernas sociala problem kunna lättas genom att det i ”stödområdena” skulle ges möjligheter att ta hand om barn och ungdomar —i lägerskolor, på kurser och sommarlov, i gott arbete. Utflyttningen från glesbygden skulle kanhända bytas till inflyttning, inte minst för kvinnorna, de som i dag saknas i glesbygderna. Städernas och landsbygdens skilda värden skulle komma till sin rätt och kunna nyttjas i större utsträckning när svårigheterna minskar på bägge håll. De utmärkta kommunikationsmöjligheter som är under framväxt kommer ytterligare att kunna påskynda den här utvecklingen. — Önskan om att kunna minska antalet stödformer... . —- Kravet på att den statliga verksamheten bör underordnas de ekologiska, de regionalpolitiska och de fredspolitiska målen... . —- Att generellt erbjuda företagsamheten en sådan miljö att kreativitet och nytänkande stimuleras... . —- Att betona vikten av åtgärder som främjar utnyttjande av bioenergi... . — Att infrastrukturåtgärderna bör fördelas regionalt i stället för centralt... . Det var några axplock ur betänkandet, inte enbart ur miljöpartiets reservationer, för att visa det självklara i att det inte är bara vi som stretar för att göra det bästa av de nya förhållanden som ERU-utredningen klargör. Det ligger i tiden, i det undermedvetna. Till sist vill jag betona att vi står fast vid samtliga våra reservationer i betänkandet AU13, men att vi avstår från att yrka bifall till alla utom följande: reservation 5, 16, 61, 66, 77 och 82.

Herr talman! Det här betänkandet är det till omfånget största som arbetsmarknadsutskottet gjort. Det är närmare 700 yrkanden som behandlas i det. Utskottskansliet har haft ett mycket drygt arbete, för vilket personalen är värd en mycket stor uppskattning. Målen för regionalpolitiken är att åstadkomma en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor. Under de senaste åren har den regionala utvecklingen kännetecknats av en allmänt förbättrad arbetsmarknad och en balanserad befolkningsutveckling. Kraftiga regionalpolitiska insatser har gjorts för att motverka tendenser till regionala obalanser och för att hantera omfattande strukturförändringar. Särskilda regionalpolitiska satsningar har gjorts bl.a. i Norrbottens län och norra Sveriges inland, i Bergslagen samt i Västernorrlands och Blekinge län. Dessa satsningar har gjorts utöver de ordinarie regionalpolitiska medlen om ca 2 miljarder kronor per år i form av lokaliseringsstöd och glesbygdsstöd, sänkta socialavgifter och sysselsättningsstöd. Befolkningsminskningen i glesbygden har nu avstannat. Från 1988 har befolkningen ökat i glesbygden. Befolkningsökningen i storstadsområdena beror på andra faktorer än inflyttning från andra delar av landet. Hög nativitet, låg mortalitet och hög andel invandrare förklarar de plussiffror som finns för storstäderna. Den gynnsamma utvecklingen på arbetsmarknaden har också kommit glesbygden till del — arbetslösheten har minskat i dessa områden. Det stöd som satsas på glesbygden skapar årligen ungefär 1 500 arbetstillfällen. Den svenska arbetsmarknaden har fungerat mycket bra under 1980-talets senare del. Antalet sysselsatta ökade t.ex. år 1989 med ca 65 000 personer. Till skillnad från våra grannländer och andra länder i Europa har Sverige lyckats hålla arbetslösheten nere. En jämförelse mellan några länders arbetslöshetssiffror ser ut så här. Sverige står alltså i en klass för sig. Tittar vi på hur arbetslöshetssiffrorna ser ut på olika platser och i olika län i landet skall vi se att det finns skillnader. Arbetslöshetssiffrorna är med våra mått mätta alltför höga på vissa platser. Men även där står vi oss bra vid en jämförelse med andra länder. Pajala, som har Sveriges i särklass högsta arbetslöshet, hade 8,86 96 arbetslösa 1989; det var 455 personer. I dagsläget har antalet sjunkit med någon procent. Varför har Sverige 1,1 90 öppet arbetslösa i april 1990? Slutsatsen är väl ganska given — den svenska politiken har varit framgångsrik. Därför skall regionalpolitikens övergripande mål stå fast — människor skall, oavsett var de bor i landet, ges tillgång till arbete, service och en god miljö. ”Regionalpolitik för 90-talet” betyder en offensiv satsning på dessa mål, som skall preciseras och utvecklas. Regionalpolitiken kan på flera sätt bidra till tillväxt i ekonomin. Genom en effektiv politik kan outnyttjade resurser tas i anspråk. Genom att inriktas på rättvisa, valfrihet och tillväxt skall regionalpolitiken bidra till att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö och till en balanserad befolkningsutveckling. Det är dock självklart att det inte går att skapa en lika varierad arbetsmarknad i en mindre tätort som i en storstad. Det går heller inte att erbjuda utbildning på samma sätt på alla platser i landet. Dock skall sägas att vi för modligen har den största utbildningsspridningen över landet sett i Europaperspektiv. Den goda miljön ser ut på ett annat sätt i norra Sveriges inland än i Storstockholm, och insatserna som behövs för att förbättra miljön varierar. Regionala problem finns i olika delar av landet, och de skall åtgärdas genom en samordnad sektorspolitik och samverkan mellan olika samhällsverksamheter. I vissa regioner måste regionalpolitiken inriktas på att kompensera för brister i infrastrukturen, i andra på att stödja industriell utveckling och utflyttning av tjänsteföretag eller en kombination av olika typer av åtgärder. Regionalpolitiska åtgärder skall sättas in där de största behoven finns, där de gör bäst nytta. Tillsammans med andra politikområden skall regionalpolitiken skapa en balanserad utveckling i hela landet. 1990-talets regionalpolitik innebär: —- Efter de linjer som vi från socialdemokraternas sida drar upp flyttas besluten närmare människorna. Länens roll i regionalpolitiken ökar. — Det regionalpolitiska stödet koncentreras till de områden som har störst behov. Stödområdet minskar. I stället för att som tidigare ha tre stödområden kommer vi i fortsättningen att ha två. —- Olika politikområden skall samverka för att förverkliga de regionalpolitiska målen. Verk och myndigheter skall redovisa hur man lever upp till sina regionalpolitiska mål. Länsstyrelserna får större möjligheter att samordna statlig service. — Antalet stödformer minskar. Länsstyrelserna kommer att kunna använda sina anslag fritt mellan projektmedel, glesbygdsstöd, lokaliseringsoch utvecklingsbidrag. Förenklade regler underlättar arbetet för såväl företag som myndigheter. — Större vikt läggs på allmänna förutsättningar för näringslivsutveckling. En rejäl satsning görs för att förbättra infrastrukturen i stödområdena. Exempelvis görs insatser för att förstärka utbildning, forskning och kultur för att samordna trafik, underlätta kvinnors företagande och utveckla turismen. — De regionalpolitiska anslagen föreslås öka med 353 milj.kr. i jämförelse med nuvarande budgetår. Sammantaget innebär ”Regionalpolitik för 90-talet” den största satsning som någonsin gjorts på regionalpolitik. Vi har kunnat konstatera att uppfattningarna om den nya regionalpolitiken varierar. Men det är egentligen bara centern som helt ställer sig vid sidan om. Man isolerar sig. Vi förespråker en offensiv satsning där regionalpolitiska åtgärder skall sättas in där de största behoven finns och där de gör bäst nytta. Stödåtgärderna skall med andra ord koncentreras och förstärkas. Centern svarar med att föreslå att tidigare stödområden skall behållas och kompletteras med fler områden. Skall resurserna spridas på större områden, blir stödet meningslöst. Detta har alla andra insett, men inte centern. Centerns agerande är därför inte trovärdigt. ”Mer åt alla” är centerns linje. Centerns hållning i regionalpolitiken är upplagd för de presskonferenser som genomförts i alla län, knappast för en allvarligt menad praktisk politik. När man läser centerreservationerna går tankarna till centerns valslogan, 400 000 nya jobb. Vi vet vad som hände — arbetslösheten steg, jobben minskade. Vi vet också att det krävdes en socialdemokratisk politik för att klara målsättningen 400 000 nya arbeten. Herr talman! De svagaste delarna av landet skulle drabbas av centerns utspridning av de regionalpolitiska insatserna. Att inte Hörnlund har dragit den slutsatsen av sitt handlande är anmärkningsvärt. Miljöpartiet anser att vi har så pass gott om pengar här i landet att vi kan sänka de sociala avgifterna med hela 14 miljarder kronor. Det är minsann ingen dålig summa. Folkpartiet har i sin partimotion föreslagit att den gamla stödområdesindelningen skall ligga kvar. Regeringens argumentation är inte ”fullgod” för att motivera en förändring, hävdas det. Man undrar vilka argument som saknas. Eller är detta bara ett bekvämt sätt att slippa ta ställning till en minskning av stödområdena? Folkpartiet efterlyser en ny utredning som skall komma med ett nytt förslag! ”Att vilja men inte kunna” passar ganska bra in på folkpartiets argumentation i denna fråga. Borgerliga företrädare hävdar gärna och ofta att allt som fungerar dåligt i samhället är socialdemokraternas fel. Vpk, eller kanske det nu heter vp, har en annan variant, nämligen att skylla på världskapitalismen. Vänsterpartiet säger i sin reservation: ”Samhällsutvecklingen i de kapitalistiska länderna präglas alltmer av världskapitalismens ändrade villkor. Kapitalets transnationalisering skapar maktcentra som är oberoende av nationsoch parlamentsgränser. Ekonomin präglas alltmer av privata jätteimperiers behov av nya marknader och större vinster.” Det här skulle alltså vara ”Förutsättningarna och riktlinjerna för regionalpolitiken.” Man kan bara sucka. Är detta skrivet 1990? Var finns förnyelsen? Alternativet till den svenska ekonomiska politiken som vänsterpartiet förordat har på något sätt, tycker jag mig märka, brakat samman. Herr talman! Vi har en reservation fogad till betänkandet. Alla de andra partiernas företrädare gjorde ett ganska stort nummer av den. Jag rekommenderar en ytterligare läsning av denna välskrivna reservation. Övriga partier hänger sig åt en ganska menlös demonstration. Behövs det mer pengar till länsanslaget kommer narturligvis regeringen tillbaka till riksdagen med sina önskemål och vi kan pröva regeringens argument. Det är precis vad vi gjorde bara för någon månad sedan. I propositionen om anslag på tilläggsbudget II fanns 80 milj.kr. till länsanslaget. Krångligare än så är det inte. Visst har både regering och riksdag större möjligheter att bedöma behoven när man vet hur konjunkturen ser ut. Den socialdemokratiska uppfattningen borde vara den enda rimliga för utskottets del. Ett enigt utskott beslutade den 26 april att föreslå riksdagsrevisorerna att de, som lämplig granskningsuppgift, borde göra en uppföljning av länsanslaget. Förslaget kom från Anders G Högmark, och hela utskottet instämde, inkl. centern. Vore det inte förnuftigt att invänta revisorernas utvärdering innan ytterligare miljoner plussas på? Vad menade för resten moderaterna, genom Högmark, med sitt förslag om revison av länsanslaget? Ökning av länsanslaget förespråkar moderaterna dessutom, innan vi vet vilka behoven kommer att vara. I sanning ett märkligt agerande från ett parti som säger sig förespråka sparsamhet med statens medel! Det finns, herr talman, flera skäl att höja på ögonbrynen över moderaternas ställningstagande i årets upplaga av det regionalpolitiska betänkandet. För övrigt trodde tydligen Anders G Högmark att han deltog i en interpellationsdebatt. Alla hans frågor gick till statsrådet. Mycket litet av hans tal handlade om det regionalpolitiska betänkandet, och jag kan nog förstå varför. I det här ärendet är moderaterna lika avvisande mot företagsstödet som förr om åren. Investeringsstöd skall helst inte förekomma utom i Norrlands ” inland och där bara i form av s.k. riksgarantilån. Lokaliseringsbidragen, som vi nu har haft i 25 år, vill moderaterna avskaffa helt och hållet. Sysselsättningsbidrag skall ges restriktivt, heter det i den moderata partimotionen. Och visst är moderaterna restriktiva. Sysselsättningsbidraget skall koncentreras till stödområde 1, dvs. till Norrlands inland, och dessutom halveras till beloppet. I utskottet har vi enat oss om att föreslå att några kommuner utöver regeringens förslag skall inplaceras i stödområde 2. I utskottets diskussioner deltog moderaterna med påtagligt intresse. Men med moderaternas uppläggning av regionalpolitiken skulle utskottets initiativ inte vara till någon större glädje i de kommuner i Dalsland och Värmland som det gäller. Inplaceringen skulle bli en tom gest. Det kan vara värt att tänka på i de berörda kommunerna. Herr talman! Länsanslaget är av stor vikt för den regionala utvecklingen. Men andra insatser krävs också. Samtliga politikområden eller sektorer skall samverka för de regionalpolitiska målen och ta ett större regionalpolitiskt ansvar. Särskilda insatser föreslås. Jämtland kommer att gynnas av detta. 82 milj.kr. satsas där för näringslivsutveckling, teknikspridning, arbetsmarknadspolitik, utbildning och kultur. En kraftig satsning skall också göras för att förstärka infrastrukturen i stödområdena. Insatser skall bl.a. kunna göras för att förstärka utbildning, forskning och kultur samt för att samordna trafik, underlätta kvinnors företagande och utveckla turismen. Herr talman! Sammanfattningsvis: Regionalpolitik för 90-talet är en regionalpolitik för framtiden, en offensiv satsning inriktad på rättvisa, valfrihet och tillväxt som syftar till att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö var de än bor i landet och en balanserad befolkningsutveckling. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 88 och 91 och i övrigt till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 13.

Herr talman! Lars Ulander är den mest fantastiske utskottsordförande som jag känner. Han går här upp i talarstolen i ett stort angrepp och säger att centerpartiet har vidgat regeringens stödområde. Sedan säger han att det är inte ett dugg trovärdigt. Jag frågar mig: Läser Lars Ulander talen, innan han håller dem? Om han gjort det, borde det ha klickat till i bakskallen litet grand. Så sent som i fjol höst, för 8-9 månader sedan, stod Lars Ulander bakom ett förslag i den regionalpolitiska utredningen, där hela Bergslagen var stödområdesplacerat, likaså sydöstra Sverige, Blekinge. Vem är det som saknar trovärdighet? Är det centerpartiet eller Lars Ulander? Som jag ser det, är det Lars Ulander som totalt saknar trovärdighet. Utredningens förslag på dessa punkter är dessutom uppskattat av Lars Ulanders alla partivänner i de berörda kommunerna, som han nu föraktfullt sopar bort. Det är centerpartiet som har följt upp den regionalpolitiska utredningens förslag. Sedan har Lars Ulander i och för sig rätt när han säger att vi är annorlunda. Vi tar filosofin om att hela landet skall utvecklas med stort allvar. Och varför göt vi-det? Jo, därför att vi är övertygade om att det leder till bästa resultatet för hela folkhushållet och att det framför allt är till stor fördel för alla dem som redan bor t.ex. i Stockholmsområdet. Dessa saker hör ihop. Jag skall ta ett litet exempel från Västerbotten — med anledning av vad Lars Ulander sade om trovärdigheten. Vi har fått ungefär femtiotalet brev och uppvaktningar om att dessa tio inlandskommuner vill hålla ihop. Åtta av tio är socialdemokratiskt styrda. De har sagt: Vi behöver samma bestämmelser, för vi konkurrerar inte med varandra. Det påstår ju Lars Ulander att de gör. Nej, vad det gäller är inte att flytta en massa företag mellan olika små kommuner. Det handlar om åtgärder för att bredda resp. kommuns arbetsmarknad. Lars Ulander är nog en bra ordförande för Byggettan, men en mycket dålig regionalpolitisk företrädare.

Vår riksdag gästas i dag av en parlamentarikerdelegation från Tyska demokratiska republiken DDR, under ledning av talmannen fru Bergmann Pohl. Vi hälsar den tyska delegationen välkommen till Sverige och Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag får väl be Lars Ulander om ursäkt för att jag inte ägnade hans närvaro tillräcklig uppmärksamhet och inte ställde tillräckligt många frågor till honom i mitt inledningsanförande. Han hade synpunkter på utvecklingen i stort. Han var förnöjd över den. När han talade om de låga arbetslöshetssiffrorna nämnde han ingenting om att fem till sex procentenheter av arbetskraften befinner sig utanför produktiv sysselsättning, inom socialförsäkringssektorn. Genom t.ex. förtidspensionering kanske vi får våra siffror att se litet bättre ut i en internationell jämförelse än vad de i själva verket är. Lars Ulander nämnde ingenting om de varningssignaler som brukar komma från det man ibland kallar kanslihushögern — den kanske inte är så populär just nu — där man brukar tala om den försämrade internationella konkurrenskraften och hotet inför framtiden. Vi moderater ser framåt, ni blickar bakåt. Det är kanske därför vi får litet olika vinkling av debatten. Lars Ulander tycker att jag slösar med statliga medel. Vi moderater vill satsa mer på länsanslaget. Ja, det vill vi. Samtidigt förfasar han sig över att vi snålar när det gäller det industripolitiska stödet. Vad är det Lars Ulander upprörs över: är det sparsamhet eller spendersamhet? Han får rimligtvis bestämma sig. Vi tycker att om man har en begränsad kaka bör man satsa större andel av den på just länsanslaget. Ideologiskt är det tilltalande eftersom man därigenom fattar besluten närmare människorna. Det finns större frihet att inom vissa ramar fatta beslut, och man kan fatta beslut som är anpassade till regionens behov och utvecklingsmöjligheter. Därför är vi tilltalade av ett högre länsanslag. Vi är mindre tilltalade av centrala anslagsformer, som Lars Ulander måhända har en större tilltro till. Vi har prioriterat, och det är en klart medveten linje. Men vi kan inte bli anklagade för både sparsamhet och slöseri. När det gäller utvidgning av stödområdet är det riktigt att vi genom aktivt moderat arbete har fått en majoritet i utskottet. Den har tydligen blivit total efter socialdemokraternas något vankelmodiga inställning. Därmed kommer tre Dalslandskommuner och ett par ytterligare Värmlandskommuner in istödområdet. Vi moderater är nöjda med det arbete vi har bedrivit och med det resultat vi har uppnått. Svårare är det inte. Lars Ulander frågade mig om revisorernas utvärdering av länsanslaget. Jag har en hypotes om att vi kanske skulle satsa en något större andel av länsanslaget just på de södra delarna av Sverige. Där kanske ytterligare någon miljon eller två skulle kunna göra väldigt stor nytta. Det finns intresse av att studera om regelsystemet är bra etc.

Herr talman! Jag kommer med bara en mycket kort replik, eftersom Lars Ulander bara hade mycket kort kritik av vår regionalpolitik. Han säger att vi har spenderbyxorna på och vill sätta ned de sociala avgifterna med 14 miljarder. I denna kammare hörs ofta krav på en helhetssyn. Det har blivit ett honnörsord. Man kunde ha hoppats att detta krav nu skulle ha omfattats också av Lars Ulander. Om han hade frågat i sitt eget kansli hade han fått veta att dessa 14 miljarder ingår i en skatteomläggning, där man får tillbaka pengar i storleksordningen 27 miljarder. Då blir det en annan bild av det hela. Jag hade hoppats att Lars Ulander hade vågat sig något in på en replik om ERU-utredningen. Det är ändå en statlig utredning gjord av många seriösa forskare. Jag hoppas också att fler här i kammaren så småningom kommer in på den. Den är spännande och den har mycket att ge som diskussionsunderlag.

Herr talman! Utskottets ordförande kommenterade vår reservation. Det är intressant att han gav sig tid till det. Vår reservation försöker beskriva en verklighet av koncentration av företag, företagsuppköp, koncentration på många områden både i Sverige och i Europa. Den verkligheten ser inte utskottsordföranden. Det kan inte jag göra någonting åt, men om han vill skall jag i en senare replik visa hur denna koncentration sett ut, vilka företag det gäller bara här i Sverige, vilka penninginstitut som går ihop — allt för en koncentration. Om detta undgår ordföranden i ett utskott kan jag inte hjälpa det, det blir ett internt socialdemokratiskt problem. Sedan talar Lars Ulander om den positiva befolkningsutvecklingen i glesbygder. Till viss del håller jag med om att det är en riktig beskrivning. Men ökningen i glesbygderna är också ett resultat av att även små glesbygdskommuner har tagit emot invandrare. Det är inget fel i sig att kommunerna tar emot invandrare. Men det är ett faktum att man tack vare denna invandring behållit en folkmängd som annars skulle ha varit mycket mindre. Stödområdsindelningen är ju en EG-anpassning. Det står i propositionen, utskottsordföranden har sagt det, industriministern också fast i olika sammanhang. EG är värt ett eget kapitel. Det är konstigt att man inte kan tala i klartext vad som skall gälla, utan håller på med en smyganpassning. Det skulle vara klädsammare om man verkligen talade i klartext om vad som kommer att hända ute i landet med fortsatt anpassningspolitik i fråga om regionalpolitik, arbetsmarknadspolitik och inte minst transportstöd. Transportstödet har vi tagit bort från detta betänkande. Det har förut varit en del av regionalpolitiken. Men varför talar man inte klartext? Beror det på rädsla för protester utifrån landet om man fick klarhet i vad som håller på att hända? Någon anledning måste det finnas. Det skulle vara av stort intresse att höra vilken anledning som finns.

Herr talman! Börje Hörnlund började med att utmärka mig som den mest fantastiska utskottsordföranden. Han kanske tycker så, men om vi går till saken har ju centerpartiet helt isolerat sig i dessa frågor. Centerpartiet har som enda parti konsekvent gått in för att utvidga stödområdet. Vi andra har sagt att man måste minska det. Propositionen har ett enda syfte, och jag har också påstått i mitt huvudinlägg att det gäller att se till att hela landet skall utvecklas. Det gör man inte genom att kleta ut de regionalpolitiska medlen på det sätt som Börje Hörnlund tycker är okej. Charlotte Branting säger att det är högkonjunkturen och inte regionalpolitiken som sett till att vi har de fina sysselsättningssiffror vi har. Det räcker inte med en enda åtgärd för att klara hem en god sysselsättning. Men socialdemokratin vill göra en total satsning på full sysselsättning, och det har vi gjort. Om man åker omkring i landet och resonerar med folk finner man det alldeles klart, att även i områden som man skulle kunna tro skulle ha det bekymmersamt, där är kanske ett av de stora problemen att hitta folk till de arbeten som finns. Det tycker jag vi skall vara mycket glada över. Det visar att vi därigenom fått en välmåga i landet. Charlotte Branting tar också upp länsanslaget. För någon månad sedan plussade vi på 80 miljoner på länsanslaget för innevarande budgetår. Jag har litet svårt att se att en ökning med 78 miljoner på regeringens nuvarande förslag skulle innebära en stor satsning på regionalpolitiken. Det gäller att se framåt; vi vet inte riktigt vad som händer med konjunkturen. Det är möjligt att det behövs mera, och då får vi återkomma. Jag får begränsa mig till ytterlighet när jag skall kommentera Anders G Högmarks replik. När det gäller de 5—6 96 som är förtidspensionerade är den riktiga upplysningen den att Sverige inte på något sätt ligger i topp i fråga om förtidspensioneringar men att vi ligger i topp när det gäller åtgärder för att se till att dessa människor får jobb, nämligen genom de satsningar som nu görs.

Herr talman! Eftersom jag är en vänlig och snäll människa tror jag att socialdemokraternas uppsåt när det gäller att få folk i arbete är gott, men med felaktig politik misslyckas man, trots allt. Lars Ulander nämnde att jag i mitt inlägg hade en del synpunkter på frågor som inte tillhörde betänkandet och regionalpolitiken. Jag pekade på skattepolitikens roll och på den dåliga socialdemokratiska trafikoch kommunikationspolitiken — eller avsaknaden av en sådan politik — för att illustrera hur dåligt olika delar av landet mår tack vare detta. Jag pekade på betydelsen av att stärka kompetensen ute i regionerna, etc. Det var sådana frågor som vi diskuterade i utskottet. Lars Ulander och jag diskuterade dem i utredningen, och jag tror att de återfinns i betänkandet. Jag har svårt att förstå att dessa frågor inte tillhör regionalpolitiken. Där får Lars Ulander i någon mån modifiera sina ståndpunkter. Eftersom Lars Ulander är specialist på byggandet i storstäderna och tycker att industriministern skall avlastas sin frågebörda, kunde det vara intressant att höra vilken uppfattning han har om hur en avveckling och en konvertering av energisystemet slår på byggandet, när ungefär 50 miljarder kronor i storstadsregionerna skall användas för att konvertera energisystemet. Nu får Lars Ulander ett unikt tillfälle att ta en fråga från Rune Molin: Kommer det att vara till gagn för nybyggnationen i Stockholm och att ge människorna där arbete, eller kommer det att skapa ytterligare överhettningstendenser i storstäderna? Är det i så fall till gagn för helheten och för att man skall kunna hålla svensk ekonomi i schack? Jag hoppas att Lars Ulander tar sig friheten att ta över den frågan från industriministern, eftersom han måhända är sakunnigare på området. När det gäller stödformerna har socialdemokraterna en teknik på riskkapitalsidan som är värd en extra visa. Erik Holmkvist kommer säkert att gå in på de olika stödformerna, men det kan redan nu finnas anledning att titta litet grand på tekniken och motiven för de olika riskkapitalbolagen. I vilket syfte har socialdemokraterna en sådan enveten förkärlek just för dessa? Jag kan inte riktigt låta bli att fundera över om det finns ett annat motiv, ett mer ideologiskt betingat motiv för att man på detta sätt skapar kontroll, direkt och indirekt, över en allt större del av företagsamheten. Måhända anser man sig också därmed tillförsäkra någon form av trygghet för det nationella kapitalet. Vi moderater ser med utomordentligt stor tveksamhet på detta. Lars Ulander! Låt oss få höra en utläggning just om byggsektorn och energipolitikens välsignelser just för den!

Herr talman! Centerns filosofi är att hela landet skall utvecklas. Det är till gagn såväl för storstad som för mera landsbygdsbetonade områden. Det är till gagn inte minst för Lars Ulanders valområde. Stenhäckspolitik går ju ut på att gärna bebygga återstående grönområden, att gärna ha trafikköer och avgaser, som är hälsofarliga. Vad jag har svårt att förstå är att Lars Ulander inte har någon känsla för det ensamstående sjukvårdsbiträdet på Kungsholmen, som har ett par döttrar som vill komma in på bostadsmarknaden och som får punga ut med 750 000 kr., kanske 1 miljon för en normal bostad. Det är egentligen omänskligt, men det är det överhettningspolitiken leder till i detta område. Jag påstår med bestämdhet att huvuddelen av Lars Ulanders valmanskår far illa av den politik som Lars Ulander i så hög grad personifierar. Den här vetskapen växer fram, och tyvärr torde den regionalpolitiskt ansvarige utskottsordföranden vara bland de sista här i staden som nås av den. Regionalpolitik måste upplevas rättvist. Får jag än en gång notera att Lars Ulander totalt har glömt att han i den regionalpolitiska utredningen, för sju åtta månader sedan, föreslog att sydöstra Sverige och hela Bergslagen skulle ingå i stödområdena. Det som då var så riktigt i hela den socialdemokratiska gruppen är i dag vansinnigt. Den ekonomiska politiken tas ju upp en gång per kvartal här i kammaren, och i Lars Ulanders tappning börjar regionalpolitiken närma sig den nivån. Vad Lars Ulander dessutom har glömt är att han i den regionalpolitiska utredningen föreslog att de snabbt växande städerna Kalmar, Umeå och Karlstad skulle få ett 50-procentigt bidrag till allt nybyggande och investerande för företag som flyttade dit. Då var man inte rädd om pengarna. Då var dessa städer viktigare än någon liten stackars kommun som förlorat 30 Zo av sin befolkning och som har 20-30 96 jordbruk.

Herr talman! Anders G Högmark började med att säga att socialdemokratin visar en god vilja men klarar inte den fulla sysselsättningen. Jag vet inte hur siffrorna skulle se ut för att Anders G Högmark skulle bli nöjd. Arbetslösheten är 1,1 26 i den sista mätningen, och det är väl ganska bra. Sedan raljerade Anders G Högmark över byggandet och energin. Jag lämnar detta därhän, då det kanske inte är meningen att han skall ta upp en sådan debatt i en replik på tre minuter. För övrigt är det att sparka in en öppen dörr att säga att socialdemokratin för en energipolitik som förhindrar byggandet i detta land. Vi står för den fulla sysselsättningen, och där krävs det naturligtvis en energipolitik som också ger möjligheterna att uppnå den. Charlotte Branting sade att länsanslaget inte är viktigt för mig. Jo, visst är det viktigt. Samtliga i denna kammare skall veta att regionalpolitiken från grunden egentligen är en socialdemokratisk politik. Alla de olika delarna av regionalpolitiken är beroende av varandra, och det är naturligtvis helt nödvändigt att den här typen av anslag finns. De borgerliga partiernas och kommunisternas sätt att plocka med länsanslaget är litet lustigt, på det sättet att det har blivit en tendensfråga. Det måste finnas medel i länsanslaget så att man kan få de effekter som man vill ha. Det har vi också visat — jag tog exemplet med de 80 miljonerna. Sedan vill jag göra en anmärkning när det gäller Charlotte Brantings resonemang om Gotland. Vi har i betänkandet skrivit mycket ordentligt att vi är helt klara över att regeringen måste se till att ge Gotland alla möjligheter, också ekonomiska möjligheter att utvecklas. Tekniken är annorlunda i det här området jämfört med i C-regionerna. Varken socialdemokraterna i utskottet eller regeringen ställer Gotland åt sidan, utan vi för tvärtom fram Gotland i fokus. Det är så man gör genom de olika delarna i åtgärdsregistret, och därför kan man inte resonera på det sätt som Charlotte Branting gör. Börje Hörnlund har myntat uttrycket stenhäckspolitik och använder det i sitt resonemang. Det är inte stenhäckspolitik att se till att hela landet utvecklas på ett balanserat sätt. Det är den politiken som i dag kommer att slås fast när klubban faller för beslut i detta ärende.